Fru talman! Wiwi-Anne Johansson har frågat mig om jag avser att se över möjligheterna till en bred utvärdering av pensionssystemet där bland annat pensionsorganisationernas och LO:s kunskap tas till vara och där uppdraget också är att se till att kvinnor inte blir de stora förlorarna.Precis som Wiwi-Anne Johansson säger är vår utgångspunkt att pensionssystemet ska värnas. Vi har nämligen något så unikt som ett finansiellt stabilt system som inte riskerar att skjuta en skuld till framtida generationer. Det är ett system som är starkt kopplat till arbete, men det finns också ett grundskydd - därtill ett system som nu stöds av sex partier i riksdagen. Det är av stort värde eftersom pensioner är synnerligen långsiktiga åtaganden och därför behöver långsiktiga och stabila spelregler. Vi har alltså sammantaget goda skäl för att värna de grundläggande principerna i vårt system. Det är dock inte samma sak som att avfärda all kritik eller att inte utvärdera systemet. Alla system behöver granskas, utvärderas och underhållas. Sedan flera år pågår också en genomgripande översyn av pensionssystemet. Utifrån vad jag nyss sade syftar det inte till att kasta ut barnet med badvattnet - de grundläggande principerna är värda att försvara. Omfattande statliga utredningar om pensionsåldrarna och AP-fonderna har gjorts och remitterats brett. En särskild utredning har också gjorts om premiepensionen som också har remitterats. En särskild utredare kommer inom kort att utses för att ytterligare utreda premiepensionssystemet och vad som kan göras för att ytterligare förbättra det. Därutöver har Pensionsmyndigheten i flera rapporter analyserat beräkningsreglerna i pensionssystemet. Allt detta pågår fortfarande och kommer i sinom tid att leda till justeringar och förbättringar. På så sätt pågår redan en bred utvärdering av pensionssystemet. Som vid all seriös utvärdering tar man givetvis hänsyn till rapporter och kunskap från organisationer och intressenter på samma sätt som synpunkter från remissinstanser tas till vara.Avslutningsvis vill jag understryka att jag delar Wiwi-Anne Johanssons syn att det är problematiskt med kvinnors i genomsnitt lägre pensioner. Däremot delar jag inte slutsatsen om att felet ligger i ett orättfärdigt och uselt pensionssystem. Pensionen är en spegling av arbetslivet, och det är där problem med ojämställda löner och arbetsvillkor ligger. Problemen bör därför primärt åtgärdas vid källan och inte kompenseras under pensionstiden. De viktiga och riktiga åtgärderna handlar i stället om ett mer jämställt arbetsliv och ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFru talman! Tack, statsrådet Strandhäll, för svaret! Jag var på Seniormässan för ett år sedan och trodde att jag hade gått fel. Jag trodde att jag kommit till en turistmässa, för där var fullt av resebyråer. Då insåg jag att det finns jättemånga pensionärer som har rätt gott om pengar och inte behöver bekymra sig om annat än att det blivit ökade skatteskillnader. Det kanske är just den gruppen som gråter mest över det.Men det är inte riktigt den gruppen jag nu har i åtanke. Jag tänker på en annan grupp, och därför vill jag att vi ska utvärdera hela pensionssystemet. Jag är orolig över de utvärderingar som görs styckevis och delt. Utredningarna görs utifrån perspektivet att det är ett stabilt och ekonomiskt bra pensionssystem vi har, som i stort sett hela världen är avundsjuk på. Det systemet sitter vi och värnar. Eller vi och vi - det är inte vi utan de fyra allianspartierna, Socialdemokraterna och nu även Miljöpartiet som värnar systemet. Jag är lite orolig över att man värnar systemet mer än pensionärerna. Därför skulle jag vilja se att man tog sin utgångspunkt i den mängd kvinnor som i dag är fattigpensionärer och som kommer att öka. Det är inte så att antalet minskar i takt med att det nya systemet får större genomslag.Inte heller jag vill kasta ut barnet med badvattnet, men om de grundläggande principerna verkligen är värda att försvara undrar jag om i det ingår att det är okej att vi har fler än 200 000 fattigpensionärer i dag; fattigpensionär är man enligt EU om man har under 10 800 i månaden. Ingår i det också att en garantipension på under 8 000 är rimlig för den som inte har haft möjlighet att jobba heltid eller har gått på timanställning? Är 40 år den ultimata eller rimliga intjänandeperioden? Är det rimligt att allt fler äldre människor i dag inte får sjukersättning, vilket de fick tidigare? Det är inte den nuvarande regeringen som har satt upp de tuffare reglerna, men vi vet att många av dem som är utslitna och sjuka tar ut pension i förtid och på så sätt får en lägre pension när de fyller 65. Dessutom har pensionen sänkts tre gånger sedan 2010.Det jag efterlyser är en mer kritisk granskning och utvärdering av pensionssystemet vid sidan av Pensionsgruppens olika utvärderingar. LO gjorde en för ganska länge sedan; tiden går fort. Det var 2011 som LO ville se om pensionssystemet gav det som var tänkt. Man får nog säga att svaret är nej, det gjorde det inte. Man trodde att man skulle få 65 procent av tidigare lön. Nu är vi nere på 49 procent.Det är alltså ganska tufft för många som i dag blir pensionärer och för många som kommer att bli pensionärer. Till exempel kommer hälften av kvinnor födda 1954 att bli fattigpensionärer. Pensionerna är en spegling av hur vi jobbar. Det ser förstås ministern, och det ser också jag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFru talman! Tack för ditt kloka inspel, Wiwi-Anne! Som du säkert förstod av mitt förra inlägg delar jag din oro. Nej, jag tycker inte att det är rimligt att vi har 200 000 - jag tror att du sade det; jag har en siffra på 140 000 - framför allt kvinnor som har en väldigt låg pension. Det måste vi åtgärda nu. Vi måste ta tag i det och se på det i ett långsiktigt perspektiv.Jag skulle vilja gå tillbaka till det som jag talade om inledningsvis, nämligen det ojämställda arbetslivet och det ojämställda samhället i sig. Vi har i dag en situation på svensk arbetsmarknad som för väldigt många kvinnor egentligen ser ganska bedrövlig ut. Vi har en mycket ojämn fördelning av ansvaret för till exempel familj och barn, det obetalda hemarbetet. Vi har en situation som innebär att kvinnor fortfarande tar ut 78 procent av all föräldrapenning och 67 procent av all VAB. Tre gånger så många kvinnor som män arbetar deltid.Det handlar om beslut som man ofta fattar tidigt i yrkeslivet, när man kanske sitter och livspusslar. Då är pensionen inte det som bankar på dörren, om man ska vara riktigt ärlig. Vi vet att något händer när man bildar familj. Det är då dessa skillnader uppstår. Det är också då vi ser att löneskillnaderna uppstår. De uppgår fortfarande till någonstans runt 14 procent. Under ett arbetsliv är skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster - det gäller i dag, 2014 - 3,6 miljoner. Det handlar om oerhört stora summor, så oavsett vilket pensionssystem vi har kommer det att påverka.Därför menar jag att vi måste ta initiativ och göra saker. Regeringen lägger i årets budget fram ett antal förslag som har en långsiktig karaktär. Dels kompletterar vi pensionsområdet med ytterligare ett mål som handlar om att kunskapen om livsinkomstens betydelse för pensionen ska öka för såväl kvinnor som män, dels har vi för avsikt att vika ytterligare en månad i föräldraförsäkringen eftersom vi vet att det är en åtgärd som de facto driver på ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Vi kommer också att stärka könsperspektivet i arbetsmiljöarbetet, och vi kommer att öka resurserna till arbetslivsforskningen.Wiwi-Anne Johansson talar om de kvinnor som har det som de har det här och nu. Därför sänker vi skatten för ålderspensionärer med en årsinkomst upp till 240 000. Vi vill på sikt ta bort pensionärsskatten helt och hållet. Från och med den 1 juli nästa år förbättrar vi dessutom bostadstillägget för pensionärerna. Det kommer att innebära att de sämst ställda, som är de kvinnor som du, Wiwi-Anne Johansson, talar om, får en något bättre situation.Jag vill återkomma till det som du säger om utredningarna. Jag har nu tagit del av dem. Det är 3 000 sidor utredningsmaterial. Det som Pensionsgruppen bland annat haft som utgångspunkt, åtminstone vad gäller några partier, har helt enkelt varit en oro för kostnaderna och för att pensionerna inte ska bli tillräckligt höga. Där har man under våren lagt fram ett antal förslag.Vi kommer att se över AP-fonderna. Beräkningsreglerna kommer att ändras. Vi utreder premiepensionssystemet för att förhoppningsvis där kunna göra förändringar. Vi kommer dessutom att samarbeta med arbetsmarknadens parter och samtala med dem beträffande åtgärder som verkar i riktning mot ett längre arbetsliv, vilket är viktigt.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFru talman! När det gäller att minska skatteklyftan, som ju ökat i och med alla jobbskatteavdrag som den tidigare regeringen gjorde, medverkar vi till det. Vi tycker att det är ett bra första steg. Sedan vet vi att det kostar jättemycket pengar att ta bort hela skatteklyftan. I det fallet har vi inga skilda åsikter. För oss i Vänsterpartiet är det självklart med lika skatt för lika lön, oberoende av varifrån den kommer. Det gäller även bostadstillägget för pensionärer. Också där är vi överens. Det är för dem som är fattiga här och nu.Problemet, som jag och många andra ser och oroas av, är att det kommer att finnas minst lika många fattigpensionärer. Jag tror att jag sade att det fanns drygt 200 000 fattigpensionärer. 140 000, alltså 70 procent, av dem är kvinnor. Om man är fattigpensionär är det lika illa oavsett om man är kvinna eller man, men vi vet att det är fler kvinnor som är det.Även om det finns en utredning på 3 000 sidor behöver man ha något som tar fasta på detta. Hur ska det se ut i framtiden? Det är jättebra att man ska öka kunskapen om livsinkomsten. Det är lite grann som det var tidigare när det gäller föräldraförsäkringen och den tidigare gamla regeringen tog bort att Försäkringskassan skulle medverka till att upplysa om detta. Alla sådana saker är naturligtvis bra.När ministern pratade kom jag att tänka på Heidi Avellan, som är ledarskribent för Sydsvenska Dagbladet. Hon skrev för något år sedan att kvinnor väl får begripa att det blir en taskig pension om man är hemma och bakar cup cakes och inte jobbar eller bara jobbar lite grann. Det var i grova drag ungefär vad hon sade. Jag tror inte att det är vad ministern menar, men det är klart att de livsval man gör vid det beramade köksbordet får konsekvenser senare.Därför är det viktigt att vi jobbar gemensamt för rätt till heltid och förstås för en individuell föräldraförsäkring. Det är det absolut bästa instrumentet för att få kvinnor jämställda på arbetsmarknaden och i yrkeslivet och för att få upp kvinnors löner. Där är vi överens, men för att ta föräldraförsäkringen som ett exempel tycker vi i Vänsterpartiet att man kan gå fram snabbare än med en tredje pappamånad.Vi vet att den andra pappamånaden inte har varit så lyckosam även om den var bättre än jämställdhetsbonusen. Den kommer att försvinna, vilket är lika bra. Det var den första pappamånaden som gav synbar effekt. Den gamla regeringen hade en utredare som jag inte minns namnet på, och det var också hennes recept.Från vaggan till graven lever kvinnor som grupp ojämställt, men jag menar att man någonstans måste se till att ha ett pensionssystem som på något sätt kan balansera detta. Därför tycker jag att det skulle vara bra om man kunde göra en utvärdering av det nuvarande systemet med de glasögonen på och utifrån det se vad vi ska göra, förutom allt det som är bra och som ministern har sagt att man gör, nämligen öka kunskapen, rätt till heltid och så vidare.Men det tar tid, och vi kommer att få väldigt många nya fattigpensionärer varav flertalet är kvinnor även i framtiden. Jag beklagar därför att det inte känns aktuellt.
Fru talman! Som jag sade i mitt förra inlägg tror jag som sagt att det är saker man måste göra på såväl kort som lång sikt. Där tycker jag att vi nu har lagt fram förslag i budgeten som är ganska väl avvägda och som tar sikte på det långsiktiga.Jag vill vara tydlig med att jag verkligen inte företräder linjen att det handlar om de fria valen och att det är vad man kommer överens om vid köksbordet som ska vara det allenarådande. Här tror jag att politiken har en oerhört viktig uppgift, inte minst genom socialförsäkringarna, när det gäller att göra tydligt vilka konsekvenser olika livsval får. Det gäller inte minst de många gånger unga familjer som fattar beslut i ett helt annat läge i livet än det där de sedan får ta konsekvenserna.Samtidigt tror jag att det är väldigt viktigt att vi har ett pensionssystem som är finansiellt stabilt och långsiktigt och där det man skjuter in är det som betalas ut, så att vi inte skjuter över skulder till kommande generationer. Det tror jag är väsentligt.Min uppfattning, åtminstone efter det att jag nu har tagit del av vad som gjorts i utredningsväg - som ju är vad du, Wiwi-Anne Johansson, väldigt mycket är ute efter - är att man har haft med sig perspektivet att pensionerna behöver bli tillräckligt höga även i framtiden. Vi ska minska den slagighet som finns i systemet i dag och som har gjort att det blir väldigt oberäkneligt för många pensionärer.

Vi kan få beräkningsregler som innebär en jämnare utveckling av inkomstpensionerna, och vi kan föra seriösa samtal - inte minst med parterna på arbetsmarknaden - om hur vi får ett uthålligt system i framtiden.Vi har haft en ökande medellivslängd, mer ökande än vad man trodde när man gjorde pensionsöverenskommelsen 1994. Vi vet i dag att vi kommer att behöva arbeta längre för att finansiera det här och välfärden i framtiden. Detta innebär naturligtvis också att vi måste skapa ett arbetsliv som är uthålligt för människor och som gör att de orkar arbeta till den pensionsålder som är i dag. Vi har pratat om arbetsmiljö tidigare i kammaren i dag, och det är en viktig faktor för att orka med detta.
Fru talman! Det är klart att man inte kan handla för mer pengar än man har och skuldsätta kommande generationer. Det är inte riktigt andemeningen i min interpellation och i frågan där. Det är klart att det ska vara ett hållbart system. Det är naturligtvis bara positivt. Men man kan utvärdera och se hur det blir för dem som har de lägsta inkomsterna och pensionerna i dag. Man vill se med de glasögonen.Visst är det ett bekymmer att vi blir äldre och äldre och att arbetsmarknaden ser ut som den gör. Vi måste hjälpas åt att förändra och förbättra arbetsmarknaden och få fler jobb. Men att de som i dag är kanske 62 och börjar lyfta sin pension för att de inte orkar en dag till ska jobba tills de blir 75 tror jag inte riktigt på. Den gången när Reinfeldt sade det på radion jobbade jag en hel vecka på ett äldreboende, och de bara skrek: Det är inte sant! Det går inte! Det kan vi inte göra!Vi måste förstå att det är väldigt olika förutsättningar. Det vet vi. Men då måste vi utreda och utvärdera och få ett pensionssystem som tar hänsyn till att vissa yrkesgrupper kan jobba väldigt länge, medan andra inte kan jobba lika länge. Vi måste solidariskt hitta en väg.Jag och Vänsterpartiet tycker inte att det system vi har i dag, så som det ser ut just nu, är så solidariskt som vi skulle vilja se. Det är väldigt fattigt för de fattigaste. Oavsett hur de har blivit fattiga är det fattigt. Det ger heller inte en tillräcklig del för alla, beroende på inkomstbortfallsprincipen.
Fru talman! Jag kan konstatera att Wiwi-Anne Johansson och jag nog har en väldigt likartad grundsyn när det handlar om situationen för kvinnor på svensk arbetsmarknad.

Det är ett av regeringens mål. Fram till 2020 hoppas vi att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet och på så sätt bidra med inkomster i pensionssystemet som gör att vi kan stärka pensionerna.Jag stannar där och ser fram emot fortsatt diskussion om denna fråga. Jag tackar Wiwi-Anne Johansson för att hon har öppnat upp för min premiär i talarstolen i riksdagen.